Fru talman! Att tillvarata vad skogen kan ge är viktigt för både den enskilde och landet. Men man kan inte långsiktigt avverka mer skog än vad skogsmarken kan producera. Detta måste alla som diskuterar de här frågorna absolut ha i minne. Och man skall också ha i minne att lönsamheten är en förutsättning för hög produktion. Det har med skogsvård att skaffa. På skogens område har vi mycket lång omloppstid. Den varierar i det här landet och är kanske 80-100 år i genomsnitt. Det tar alltså lång tid innan man så att säga får skörda. Jag tror att det är ett förhållande som man har alldeles för litet i blickpunkten när man diskuterar de här frågorna. Byråkrati och centraldirigering är egentligen en käpp i hjulet för en aktiv skogsvård — det vet vi alla som praktiskt har jobbat inom det området. Vi har fått ett hårdnat politiskt klimat genom förslagen till tvångsåtgärder. Det är olyckligt för skogsnäringen och skogsindustrin, och det är olyckligt för skogsvården — tvång går inte. Centern har yrkat avslag på regeringsförslaget om avverkningsskyldighet. Det finns försumliga skogsägare. Men detta får inte leda till att de skötsamma skall underkastas en myckenhet byråkratiskt krångel. Den nuvarande skogsvårdslagen är nämligen tillräcklig om den tillämpas, och den ger också ett klart uttryck för det ansvar som en skogsägare har — även om det har sagts här i dag att den inte gör det. Man skall också veta att skogsvårdslagen förbjuder för hög avverkning. En sådan kan vara felaktig och i hög grad innebära negativa konsekvenser. För hög avverkning kan ge förlust för ägaren på sikt, och också ge förlust för samhället, för landet i dess helhet. Man har sagt att nuvarande skogsvårdslag inte är tillräcklig. Låt mig då citera vad skogsstyrelsens generaldirektör Bo Hedström sade i sitt tal vid skogsstyrelsens konsulentträff i Enköping den 30 september-1 oktober 1982: ”Vi har aldrig tidigare haft så preciserade regler som nu. Osäkerhet om var gränsen för det otillåtna går bör inte finnas längre, och det bör vara tidsbesparande.” Han sade också: ”Vi har aldrig tidigare haft en sådan enig politisk opinion bakom kraven som nu. Vi kan jämföra med 1960-talet och början av 1970-talet då hart när ingen ställde upp på de krav som formellt ändock fanns. Vi har aldrig tidigare haft de olika skogsägarekategorierna med på kraven som nu. Vi har aldrig tidigare haft en sådan lättadministrerad lagstiftning som Om någon skall kunna vara vittnesgill i det här avseendet är det Bo Hedström, eftersom han är insatt i förhållandena. Jag tycker att man skall låta skogsnäringen diskutera vad som skall göras och föra en dialog med skogsägarna. Det ger betydligt mera än tvångsåtgärder. Det har här talats mycket om tvångsavverkningar. Jag vill säga att detta är ett resonemang som inte får generaliseras i alltför hög grad. Alla som har sett på förhållandena och gått ner till detaljsiffrorna kan konstatera att man bl.a. i Värmland avverkat betydligt mer än tillväxten medger. Detta kan naturligtvis bero på barkborreskador och annat. Men om man nu har en bra skogsvård, och då speciellt efter barkborreskador och annat, måste man hjälpa till att skapa möjligheter för att upprätthålla en sådan skogsvård, inte minst genom det gamla skogskontosystemet. Det är beklagligt att riksdagen inte bifallit den motion som jag väckt i det här avseendet. Jag vill också säga att det är beklagligt att socialdemokraterna avvisat förslaget om förbättring när det gäller skogskontoinsättningar, därför att det skulle stimulera till högre avverkningar i fråga om sådana personer som med hänsyn till vissa beskattningsförhållanden drar sig för avverkning. En strikt tillämpning av regeringens förslag om avverkningsskyldighet kan leda till och innebära risker för att kvalitetsskogarna försvinner. Det har sagts förut här i dag, men jag vill säga det än en gång. På en 80-årig eller 100-årig omloppstid kanske skogen växer mindre i kubikmassa räknat mot slutet av perioden, men värdemässigt kan — och det är så i allmänhet — kvaliteten förbättras under den sista tiden. Grova dimensioner skapas, och man kan få det bästa ekonomiska resultatet. Det är bra för landet ur konkurrensoch exportsynpunkt. Inom skogsvården kan många åtgärder vidtas för att åstadkomma en högre produktionsgrad och bättre kvalitet. En starkare satsning från samhällets sida skulle innebära fördelar här. Det skulle skapa sysselsättning och ge oss pengar. Vi har från riksdagens revisorers sida granskat domänverkets skogspolitik och kunnat konstatera att man på många håll haft för hög avverkning. En för hög avverkning, med glesa bestånd, ger inte en optimal skogsproduktion. Detta är någonting som behöver beaktas. Jag skallinte, fru talman, gå in på skogsbesprutningen utan ansluter mig till de synpunkter som Anders Dahlgren här har framfört och som utgör centerns linje i detta avseende. Fru talman! Regeringens förslag saknar i många avseenden förankring i verkligheten och i människornas rättstänkande. I stället för att skapa mer - byråkrati och centralstyrning behöver arbetet koncentreras på skogsvård och produktionshöjande åtgärder. Detta kan åstadkommas genom en tillämpning av den nuvarande skogsvårdslagen och genom en saklig diskussion med skogsnäringen, men också genom att man använder det gamla skogskontosystemet på ett smidigare sätt. Med skogsbeskattningsstimulanser kan man också få till stånd högre avverkning. Man skall inte sitta på kontor och dirigera genom byråkrati. Man skall i stället gå ut i skogen och se till att skogsvård och avverkning sker i enlighet med den nuvarande skogsvårdslagen. Den räcker om den tillämpas. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3,5,6,9, 10 och 13 i jordbruksutskottets betänkande 34.
Fru talman! Skogsstyrelsens generaldirektör har citerats flitigt i den debatt som förts under eftervintern ute i buskarna, och nu drar Bertil Jonasson fram hans namn igen. Jag tror mig veta, efter samtal med vederbörande, att han helhjärtat ställer upp på den avverkningsskyldighet som nu har föreslagits. Det förtjänar att sägas och tas till protokollet, eftersom man i helt motsatt syfte använde generaldirektörens ord som ett auktoritativt uttalande.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort och anknyta till Jan Franssons inlägg. Jag satt med i den statliga virkesförsörjningsutredningen, där Bo Hedström var ordförande. Jag vill hävda att tanken på en minimiavverkning faktiskt väcktes av Bo Hedström själv som ett alternativ till vissa förslag från vårt parti. För att få enighet i utredningen försökte vi bli sams om just den här tanken. Det var bara moderata samlingspartiet — det har Sven Eric Lorentzon sagt redan i början av dagens debatt — som genom sin ledamot Bo Lundgren reserverade sig emot tanken på regler om minimiavverkning. De andra partierna var med på idén. Jag vill alltså framhålla att Bo Hedström har en stor andel i att förslaget om minimiavverkning har tagits upp i propositionen. Jag vill också säga några ord om Värmland. Jag skall bespara kammarens ledamöter en debatt om Värmland, men låt mig ändå konstatera, Bertil Jonasson, att länsjägmästare Anders Arnell så sent som i går gick ut och sade ilänspressen att man, även om man har avverkat mer i Värmland än i landet som helhet — på grund av stormfällning, insektsangrepp och annat — kan avverka 10 96 mer än i dag för att försöka göra sig oberoende av importerat virke.

Fru talman! Jag är på det klara med att Bo Hedström kan tänka sig att vara med på det nya förslaget, som specificerar gallringsskyldigheten litet mer än tidigare regler. Men det finns inget som hindrar att man tillämpar nuvarande skogsvårdslag så att resultatet blir detsamma — där finns en del allmänna riktlinjer som medger ingripande. Vi som känner Bo Hedström vet också att han är mycket intresserad av lugn och sans och anser att man skall vara överens om tagen när det gäller skogen och skogsfrågorna. Jag vill ändå säga att förslaget om tvångsavverkning inte är att rekommendera i den situation som nu råder — med en mycket uppriven debatt. Tvånget kommer att i hög grad irritera en hel del skogsägare! När Gunnar Olsson nämner Anders Arnell och avverkningarna i Värmland vill jag nämna att det naturligtvis är rätt som Anders Arnell säger. Men totalt sett har man i Värmland avverkat mer än tillväxten. Det har på en del håll avverkats alldeles för mycket, och där krävs omfattande skogsvårdsåtgärder. Det är på den punkten som jag menar att man skulle ha infört en generösare lagstiftning avseende skogskontona — så att skogsvården verkligen blev av. Det är saker och ting som vi har varit inne på vid flera tillfällen tidigare. Anders Arnell har sagt att det går att avverka 10 96 mer än vad som nu avverkas. Det gäller sådana skogsägare som inte har avverkat. Jag hävdar att man om man sätter den gamla skogsvårdslagen i kraft och statuerar exempel kan komma längre vad gäller att komma åt dem som har försummat skogsvård och avverkning allra mest än med den nu föreslagna lagen. Resultatet har i själva verket inte med det att göra. Man kan använda andra metoder för att nå det önskade målet.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp moderata samlingspartiets synpunkter på två betänkanden från näringsutskottet, dels det om granskningen av domänverket, dels det om skogsindustrin. Jag börjar med näringsutskottets betänkande 49, som behandlar riksdagsrevisorernas granskning av domänverket. Mot bakgrund av debatten om domänverkets affärer är det angeläget att ingående granska och även diskutera dess verksamhet. Domänverket är inget litet företag. Det omsätter 2,5 miljarder kronor, sysselsätter 7 500 personer och har skogar till ett värde av minst 10 miljarder kronor. Vi är från moderat sida tacksamma för att revisorerna utfört den här granskningen och delar i huvudsak deras synpunkter. Allt talar dock för att vi behöver en mera djupgående analys och genomgång av domänverkets verksamhet än den som det varit möjligt för riksdagens revisorer att göra. I en moderat motion i år krävs en ny målsättning för domänverket. Motionärerna begär att förvaltningen av statens skogar på nytt skall bli den centrala uppgiften för domänverket och säger att vissa affärsdrivande bolag bör avskiljas från domänverket. Det finns inom domänverket ett drygt femtiotal dotteroch dotterdotterbolag, som riksdagens revisorer enligt nuvarande regler inte har någon möjlighet att granska. Det har också framgått av den omfattande pressdebatt som pågått ett antal månader. Den här motionen är inte något som tillkommit med anledning av de s.k. skandalerna kring domänverkets affärer, även om dessa affärer ger ytterligare belägg för de motiverade kraven i den moderata motionen. Redan våren 1980 — det är verkligen värt att notera — motionerade samma personer om samma sak. Det hade, kan man säga när man nu har facit i hand, varit klokt att i det här fallet — precis som i många andra fall — verkligen lyssna till och ta hänsyn till moderata varningar. Från moderat sida beklagar vi att näringsutskottets majoritet inte ansluter sig till motionens yrkanden. Man vill inte klart uttala att domänverkets grundläggande uppgift skall vara att sköta skogsbruket. Man är inte heller beredd att öka preciseringen när det gäller kravet på avkastning för domänverket. I stället väljer man att följa statsrådet Roine Carlssons förslag och nöja sig med att se över frågor som gäller ledningen av alla statliga förvaltningsmyndigheter. Man kräver insyn hos privata företag. Låt mig bara erinra om nyheten att man nu skall granska hela motorcykelbranschen, men när det gäller den statliga företagsamheten är man tydligen betydligt mera släpphänt. Det finns skäl att tro att den av regeringen utlovade utredningen inte kommer att leda till att man kommer till rätta med den i domänverket inbyggda konflikten mellan att å ena sidan bedriva skogsbruk och förvalta statens skogar och att å andra sidan i ett otal dotterbolag bedriva en producerande verksamhet, där domänverkets skogsråvara tas i anspråk. Jag är övertygad om att framtiden kommer att visa att de moderata kraven borde ha tillgodosetts. Med anledning härav vill jag yrka bifall till den för centerpartister, folkpartister och moderater gemensamma reservationen nr 3 i näringsutskottets betänkande nr 49. Jag går därefter, fru talman, över till att kommentera näringsutskottets betänkande om skogsindustrin. Där kan vi notera att vi alla, med undantag för kommunisterna, är överens om att avstyrka samtliga de motioner om skogsindustrin som väckts under den allmänna motionstiden. Trots detta föreligger en borgerlig reservation. Och den är i hög grad motiverad. Motionerna, som innehåller krav på virkesförsörjningsplaner, handlingsoch utvecklingsprogram och särskilda insatser för vissa berörda områden, visar att enskilda socialdemokratiska riksdagsmän inte har riktigt klart för sig att den svenska skogsindustrin i konkurrens med andra länders skogsindustri om kunderna ute i Västeuropa tvingas att hela tiden rationalisera, utveckla och omstrukturera sina enheter. Motionerna andas en stark övertro på statsmakternas möjligheter att med planering och styrning lösa alla problem. Även om den socialdemokratiska majoriteten i näringsutskottet till synes avstyrker sina partivänners yrkanden och inte i alltför högt tonläge talar om det som i den socialistiska själen är så inetsat — nämligen övertron på planering och dirigering — så skall vi vara medvetna om att övertron trots detta finns att läsa mellan raderna i utskottets betänkande. Nu kryper man i sina motiveringar för avstyrkanden helt bakom de skogspolitiska åtgärder med skogsbruksplaner och tvångsavverkning som vi ända sedan i morse har diskuterat här i kammaren. Jag är övertygad om att den starka aversion som det Lundkvistska förslaget väckt ute i bygderna och den oro för framtiden som man känner kommer att minska populariteten för socialistiska påfund. Den i oss sedan generationer nedärvda odalbondekänslan och friheten upplevs behagligare än tvång även hos de socialdemokrater som äger en liten skogsbit och som av den anledningen något nedlåtande kallas för trottoarbönder eller passiva skötare eller brukare av skog. Eftersom jag själv under många år arbetat med de skogsindustriella frågorna i ett område som mer än något annat är förknippat med skogsindustri — nämligen Sundsvallsregionen — är jag övertygad om att socialdemokraterna här, precis som på många andra näringspolitiska områden, har gått vilse. Virkesförsörjningsfrågorna är ingenting som man löser med tvång. Det är bättre att gå till grunden och ärligen konstatera att problemet beror på andra faktorer och att man bör använda andra medel. Orsakerna till det prekära läget för den svenska skogsindustrin och dess behov av råvara är många. Vad jag först vill peka på är den orimligt höga marginalbeskattningen, som inte ger de enskilda skogsägarna en chans att få något över. Inte avverkar vi väl skog av ren och skär idealitet? De höga arvsskatterna gör det också frestande att överlämna oavverkad skog till nästa generation. Fru talman! Samtidigt som regeringen nu skall försöka att med tvång få skogsägare att avverka ser man hur man med andra åtgärder har för avsikt att begränsa skogsavverkningarna. Ett orosmoln på skogsnäringens himmel är det arbete som bedrivs kring fysisk riksplanering. Skogsbruket framställs i denna planering inte som en för landet livsviktig näring, som också i flera avseenden har positiva effekter för naturvård och friluftsliv. I stället finns det anledning tro att betydande delar av landets skogsmark kan komma att utpekas som riksintressanta för naturvård, friluftsliv och andra intressen. Följderna av att göra skogsbrukarna till en andra rangens markanvändare i jämförelse med andra intressen skulle få allvarliga konsekvenser för virkesförsörjningen och även för sysselsättningen i inlandet. Det här är något som de enskilda socialdemokratiska motionärerna bör observera och tänka på när de i januari nästa år sätter sig ned och känner lust att upprepa sina krav på planering, styrning och tvångsåtgärder. Bara ett exempel: Skulle alla bevarandeintressen tillvaratas i Jämtlands län, så skulle det omfatta 45 20 av hela Jämtland. Motsvarande siffra för Norrbotten är lika stor som för Jämtland, alltså 45 96. En annan sak som socialdemokrater — inte minst de som sitter i näringsutskottet — tror starkt på är branschfrämjande åtgärder, bl.a. för sågverksindustrin. Även om man kan hoppas att den typen av åtgärder skall ge något, skall man inte ha några överdrivna förhoppningar. Det finns en mängd praktiska problem som vi inte kommer ifrån. Låt mig, fru talman, peka på några. Vi har fått en avsevärd ökning av den andel sågat virke som hyvlas. Nästan hela omsättningen på hemmamarknaden hyvlas och även en ökande andel av exporten. 6 Jo 1975 har för 1982 stigit till 1196. Av den svenska trävaruproduktionen förädlas en stor del i snickerier, husfabriker etc. Om sågverken skall öka sin förädling på hemmamarknaden, blir det mest en fråga om att flytta sysselsättning från andra delbranscher till sågverken. Det är väl inte detta de socialdemokratiska motionärerna åsyftar. Det är f. n. inte särskilt lönsamt med förädling. I Västeuropa råder viss överkapacitet på vidareförädling. Vissa viktiga länder köper över huvud taget inte förädlade varor. Handelspolitisk hänsyn måste tas. På vissa håll i Västeuropa — Italien och Västtyskland — hotar man med motåtgärder. Man vill inte att Sverige skall ”stjäla” sysselsättning genom ökad förädling. Det här visar att en höjning av förädlingsgraden endast kan ske successivt. Några Columbi ägg av det slag som några av motionärerna tror på, står — jag skulle vilja säga tyvärr — inte att finna på det här området. Ju mindre statlig inverkan på skogsindustrin, desto större chans har den att även i framtiden dra in miljarder i utländska valutor till Sverige. Dessutom måste vi göra det lönsamt för skogsägarna att avverka. Det gör vi inte med tvång av skilda slag. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till den borgerliga reservationen i näringsutskottets betänkande om skogsindustrin.

Fru talman! Jag har tidigare i debatten diskuterat lönsamheten i skogsbruket med två moderater, och jag kan även göra det med en tredje. Per-Richard Molén nämner marginalskatterna. Då måste jag ställa frågan: Om man tjänar 80 000 eller 90 000 kr. på vilken anställning som helst eller om man gör det som skogsägare, vari består skillnaden? Slår marginalskatten hårdare på skogsägare än på den som har anställning? Det är ett märkligt resonemang som förs om att sänka marginalskatten. Innebär det, om jag har en anställning och dessutom håller på med ett extraknäck, att jag kan ställa kravet att jag skall ha lägre skatt på extraknäcket? Det måste bli konsekvensen av ett sådant resonemang.
Fru talman! En skiftarbetare, låt oss säga vid Husums cellulosafabrik utanför Örnsköldsvik, tjänar ungefär 120 000 kr. om året och är kommunist eller socialdemokrat eller någonting annat. Om han sedan har ett skogsskifte och gör en avverkning som han tjänar 50 000 kr. på, får han lägga den inkomsten på toppen av de 120 000 kronorna. Då får han behålla kanske 30 90 av det han tjänar på avverkningen. I den situationen har han en valmöjlighet. Han kanske hellre överlåter till sina barn, till nästa generation, att göra avverkningen när förhoppningsvis allt fler börjar inse att marginalskatterna måste sänkas. Det tror jag vilken som helst gör, oberoende av om han är moderat eller kommunist.
Fru talman! Det är ett märkligt sätt att angripa problemen. Ägande av skogsmark förknippar man ju med brukande av skogsmark och inte med kontinuerlig skiftgång på något sågverk eller en massafabrik i närheten. Däri ligger en stor skillnad.

Fru talman! Mycket kort om skogsindustrin med anledning av reservationer i de två betänkanden från näringsutskottet som vi behandlar. Det gäller handlingsoch utvecklingsplan för skogsindustrin med anledning av vpk:s motioner, och det gäller domänverket. Jag skall däremot inte gå in på en debatt om marginalskatten — den hör kanske inte direkt till frågorna om skogsindustrin just i dag utan kan diskuteras i andra sammanhang. Som utskottet i politisk enighet konstaterar är skogsindustrin sedan länge en av våra absolut viktigaste exportnäringar. Även om det tidvis kan finnas problem — av mer eller mindre svår grad — så är skogen och skogsindustrin alltjämt en framtidsnäring i vårt land. Jag tror att det är viktigt att slå fast detta. Liksom många andra av våra basnäringar har skogsindustrin de senaste åren genomgått — eller, rättare sagt, genomgår skogsindustrin nu — strukturförändringar av ganska betydande omfattning, och det påverkar sysselsättningen i många regioner. Orsakerna till detta är ju många och kända. En av orsakerna är den känning som industrin får av internationella konjunkturförändringar. En annan orsak är den låga förädlingsgraden inom framför allt sågverksindustrin, som vi även påpekar i reservationen till utskottsbetänkande 48. Denna reservation har ju faktiskt också undertecknats av Per-Richard Molén. Jag var ett tag rädd att han var motståndare till vidareförädling. Men jag tror att det är viktigt att slå fast att vi behöver en vidareförädling inom sågverksindustrin och skogsindustrin för att öka sysselsättningen och ge stabilitet åt de bygder där skogsindustrin är rikligt företrädd. Att enbart fördela timret till plank och bräder ger inte särskilt hög sysselsättningsgrad. Det krävs en längre gående vidareförädling. Därför är det också nödvändigt med långtgående och offensiva åtgärder. Det skulle gagna sysselsättningen och den ekonomiska stabiliteten i skogslänen. Att döma av utskottsmajoritetens skrivning tror man att tvångsåtgärder inom skogsbruket skall förbättra villkoren för skogsindustrin. Men de skogspolitiska åtgärder som nu föreslås kommer inte att i något avseende förändra eller förbättra skogsindustrins konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. 1979 års skogspolitiska beslut, som tidigare diskuterats här i dag, gäller alltjämt och torde också komma att hålla för framtiden. Men därom råder delade meningar. Det är inte råvarubrist som ger skogsindustrins låga förädlingsgrad eller dåliga utvecklingsmöjligheter — det är i stället avsaknaden av investeringar för att driva förädlingen längre. Därför är det viktigt att få fart på investeringarna. Det påverkar i sin tur sysselsättningsgraden i skogsindustrin. En annan åtgärd som kan få betydelse är den utvidgning av branschprogrammet för den träbearbetande industrin som nu föreslås omfatta även sågverksindustrin. Vi har ju tillstyrkt en sådan förändring av branschprogrammet. De satsningar som staten gjort på den statliga skogsindustrin får förhoppningsvis positiva effekter, liksom statens och skogsägarrörelsens engagemang i Södra skogsägarna. I fråga om de mindre sågverken och förädlingsindustrierna betyder också utvecklingsfondernas engagemang oerhört mycket för att ge ekonomisk styrka och stabilitet åt företagen. Det gäller stöd till produktutveckling och marknadsföring, liksom stöd till direkta investeringar. Dessa åtgärder, fru talman, är betydligt viktigare än tvångsavverkningar i skogen, som regeringen föreslår. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 i näringsutskottets betänkande 48. När det gäller domänverket och betänkande 49 är det positivt att en utredning om verket kommer till stånd. Men den får dess värre mycket begränsad omfattning. Vi reservanter menar att det hade behövts en bred översyn av domänverket, dess policy och omfattning. Vi anser med andra ord att villkoren för verket behöver preciseras och ställas under prövning. Det gäller exempelvis avkastningskravet och omfattningen av skogsmarkstillgången samt dotterbolagens verksamhet. Att domänverkets grundläggande uppgift är skogsbruket har slagits fast tidigare, och jag tror att det är viktigt att poängtera detta. Ett framtida utredningsarbete bör också pröva omfattningen av alla andra grenar som tillhör domänverkets ansvarsområde. Man kan ifrågasätta många av de olika förgreningar som finns där. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 3 i näringsutskottets betänkande 49.

Fru talman! Folkpartiet har i jordbruksutskottets betänkande nr 34 en reservation som tar upp synpunkter i motion 1097 gällande de s.k. gammelskogarna och 5:3-skogarna. Det finns endast en mycket ringa areal kvar av de s.k. gammelskogarna. Den pågående urskogsinventeringen är tidsödande och bedrivs med för knappa resurser. Dessutom är anslagen för bildande av naturreservat för knappa, inte minst med hänsyn till utfallet av årets budgetarbete. Risk finns att huvudparten av gammelskogarna försvinner innan inventeringen avslutats och åtgärdsprogram redovisats. Det är rimligt att skogsbruket kollektivt finansierar bevarandeprogrammet, så att enskilda skogsägare inte drabbas. Också för 5:3-skogarna är hotet akut. Naturvårdsintressen måste skyddas, och det är inte rimligt att statliga medel används för stöd till avverkningar i företagsekonomiskt olönsamma områden när riksintressen på naturvårdens område kommer till skada. Jag yrkar bifall till reservation nr 16 vid jordbruksutskottets betänkande nr 34 liksom till övriga av folkpartiledamöter undertecknade reservationer vid detta betänkande. Från folkpartiet har vi också väckt en motion nr 489, där vi tar upp konkreta förslag i anslutning till revisorernas granskning av domänverket. För det första yrkar vi att riksdagen hos regeringen skall begära ett förslag till användning av barrskogarna ovanför gränsen för svårföryngrad skog i fjällranden som bygger på en samlad avvägning mellan skogsbrukets krav och bevarandeintressena. Med bevarandeintressena menar vi i detta sammanhang synpunkter avseende naturvård, rennäring och friluftsliv. För det andra yrkar vi att riksdagen uttalar att — i avvaktan på det begärda förslaget — inga avverkningar, vägdragningar eller andra skogsbruksåtgärder får ske på statens mark och inte heller på annan mark annat än i de fall åtgärden i fråga tillstyrks av ansvariga centrala myndigheter på naturvårdsoch rennäringsområdet. Näringsutskottet anför att vår motion blir helt tillgodosedd, om riksdagen beslutar i enlighet med utskottets förslag. Det är, som folkpartiets representant i näringsutskottet anför i sitt särskilda yttrande, en betydelsefull markering. Näringsutskottet är sålunda på samma linje som folkpartiets representant i jordbruksutskottet, som har gett motionen sitt stöd genom en avvikande mening i jordbruksutskottets yttrande. Jag finner detta ställningstagande betydelsefullt, eftersom hotet mot fjällskogarna har varit och fortfarande är akut. Visserligen har domänverkets nye chef i tidningen Domänposten framhållit att stor restriktivitet skall iakttas i avvaktan på den inventering som pågår. Oroande tecken finns dock. Det har talats mycket om den planerade avverkningen i Kirjesålandet, men jag har liksom Hans Wachtmeister ännu färskare exempel på planerade avverkningar. Domänverket i Luleå region har nyligen beslutat om vägbyggen av avverkningar inom Jokkmokks revir, trots att berörda områden har stor betydelse för rennäringen. Det finns dessutom inom dessa områden skog som är ända upp till 400 år gammal. Sådan skog är svår att ersätta. För områden ovanför den tidigare skogsodlingsgränsen har visserligen handlingarna i sådana här ärenden insänts till länsstyrelsen för samråd, men det framhålls i detta sammanhang att även de vägbyggen som planeras ovanför skogsodlingsgränsen är mycket angelägna. Representanter för de tre samebyar som är berörda har begärt överprövning av de beslut som fattats hos domänverket i Falun. Fru talman! Om riksdagen i dag beslutar i enlighet med näringsutskottets förslag, innefattande tillgodoseende av kraven i motion 489, kan sålunda inga vägdragningar eller avverkningar ske i fortsättningen utan medgivande av de centrala organen för naturvård och rennäring. Detta är tillfredsställande, och jag har inga yrkanden, eftersom kraven i vår motion enligt näringsutskottets skrivning blir tillgodosedda.

Fru talman! Inom svensk skogsindustri har en omfattande strukturförändring skett under de senaste 10-15 åren. Den här strukturförändringen pågår fortfarande, och många är de arbetsplatser där de anställda fört och för en hård kamp för att rädda sina jobb. Det är också anledningen till att svensk skogsnärings framtid under de senaste åren diskuterats och utretts intensivt i vårt land. Den mest omfattande utredningen är industridepartementets branschpromemoria. Detta material avsågs att bli underlag för kommande förslag om skogsindustripolitiken, men än har inte något samlat grepp tagits för skogsindustrin. Dessa planlösa nedläggningar inom skogsindustrin har skapat stora problem i många regioner. Förutom en enorm kapitalförstöring ställs många människor arbetslösa, och många orter får svårigheter att upprätthålla sin samhällsservice. Vi från vpk anser att riksdag och regering bör påverka strukturproblemens lösning i en sådan riktning att de samhällsekonomiskt bästa lösningarna kommer till stånd. Detta förutsätter emellertid ett aktivt engagemang i problemen från regeringens sida. Inte minst är detta viktigt för att få till stånd en bättre vidareförädling. Det är i hela landets intresse och ytterst angeläget att vidareförädling, forskning och utvecklande av nya produkter inom skogsindustrins område genomförs. Möjligheterna till vidareförädling är långt ifrån uttömda. BI. a. pågick för några år sedan en omfattande debatt om vidareförädling av produkterna från de svenska sågverken. En av anledningarna till detta var den marknadsanalys som SIND har gjort.

Behovet av kraftfulla åtgärder inom skogsindustrin har självfallet inte blivit mindre sedan den senaste debatten våren 1982, då motionskraven från SAP och vpk avvisades av den borgerliga majoriteten i denna kammare. För att färska upp minnet hos dem som eventuellt har glömt vad som i reservationer i näringsutskottets betänkande 1981/82:27 sades vill jag citera ur reservation nr 1 av Ingvar Svanberg m.fl. om ett handlingsprogram för skogsindustrin.

Nu är det bara att konstatera att de här mycket angelägna kraven inte längre har sin giltighet. Något annat kan man inte utläsa av det ställningstagande som utskottet gjort. Från vårt partis sida är kraven precis lika angelägna, om inte än mer angelägna, i dag. Därför har vpk i reservation 2 framfört dessa krav. Jag vill yrka bifall, fru talman, till denna reservation. Jag skall också säga några ord om vpk-reservation 4. Det krävs politiska beslut och medvetna åtgärder för att främja ett bättre tillvaratagande av våra resurser. Skogstillgångarna är en av våra förnyelsebara resurser. Ett sätt att utnyttja den knappa råvaran bättre och att även spara andra resurser är att sluta med onödig blekning av pappersprodukter. Det främsta argumentet för blekning är och har varit att det inte finns någon marknad för oblekta pappersprodukter. Frågan måste då ställas: Varför måste papper vara vitt? Ofta finns det inte något annat skäl än att det skall se rent och fint ut. Sålunda används blekt papper i en lång rad produkter där oblekt skulle fungera precis lika bra. Blekningen av papper förbrukar i dag stora mängder ved, ca 1,7 miljoner m? virkesråvara per år. Det är omkring 5 96 av den massaved som avverkas under ett år i Sverige. Detta motsvarar ungefär årsproduktionen hos tre medelstora massafabriker. Blekningen drar dessutom mycket energi — först vid tillverkningen av blekkemikalier och sedan vid själva blekningen. Förbrukningen av el och värme på ett år motsvarar ungefär den mängd energi som de två reaktorerna i Barsebäck ger. Det är också blekeriet som svarar för större delen av föroreningarna från en svensk massafabrik. Utsläppen innehåller bl.a. klorerade organiska föreningar, vilka inte förekommer naturligt i miljön. Huvuddelen av de klorföreningar som massaindustrin släpper ut kommer från blekerierna, och blekeriet svarar normalt för 90 96 av massafabrikens utsläpp av färgad substans. Blekningen kostar pengar, den fördyrar papperet med ungefär 10 96. T. ex. bruna kuvert visar på fördelarna med oblekt massa, framför blekt i vita kuvert. Samma vedmängd som ger 1 000 vita kuvert ger 1 750 bruna. Det finns många argument för att initiativ bör tas för att främja en utveckling mot allt mindre blekning av pappersprodukter. Vi har i vår motion pekat på några sådana tänkbara initiativ, vilket vi har följt upp i reservation 4 vid näringsutskottets betänkande 48. Jag yrkar härmed bifall också till denna reservation.

Fru talman! De flesta av de frågor som tas upp i de motioner vi nu behandlar och i näringsutskottets betänkanden 48 och 49 har tidigare varit uppe till debatt här i kammaren. Under förmiddagens debatt har dessutom svar givits på många av de frågor som ställts. Jag kan därför fatta mig relativt kort. Först vill jag ta upp näringsutskottets betänkande nr 48, som behandlar sju motioner om skogsindustrin. Utskottet har varit enigt i behandlingen, förutom i tre moment i utskottets hemställan. Frågan om ett handlingsoch utvecklingsprogram tas upp i vpk-motion 814. Utskottsmajoriteten hänvisar i sin skrivning till de initiativ som den socialdemokratiska regeringen tagit sedan regeringsskiftet i oktober, bl.a. förslaget om branschfrämjande åtgärder för sågverksindustrin, rekonstruktionen av ASSI och de pågående förhandlingarna med Södra Skogsägarna AB. Dessutom pågår inom industridepartementet ett förberedande arbete för att organisera ett sammanhållet arbete med skogsbranschfrågorna. Allt som sammanhänger med dessa frågor har så sent som den 25 april i år redovisats här i kammaren av industriministern vid en interpellationsdebatt som han hade med en av motionärerna, John Andersson. Jag kan säga till Bertil Måbrink att detta är det första ledet i det handlingsprogram som vi tidigare har talat om. Med hänvisning till denna interpellationsdebatt och utskottets skrivning yrkar jag avslag på reservation 2. I reservation 1 yrkar även de borgerliga ledamöterna i utskottet avslag på vpk-motionen, men med en annan motivering. Visserligen godkänns vissa av regeringens åtgärder, men man menar att 1979 års skogspolitiska beslut skall fullföljas. Vi i utskottsmajoriteten kan inte förstå detta ställningstagande, när man nu ser det negativa som hänt inom skogsbranschen sedan 1979. Det är enligt vår mening viktigt att det program som den socialdemokratiska regeringen arbetar med förverkligas. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. Någon virkesförsörjningsplan speciellt för Norrbotten, som föreslås i reservation 3 av vpk, anser inte utskottet nödvändig mot bakgrund av de generella åtgärder som regeringen aviserar och som jag tidigare nämnt. Jag vill dessutom påminna om det stöd som den norrbottniska skogsbranschen har fått i samband med Norrbottenspropositionen. Jag yrkar alltså avslag på reservation 3. Den sista reservationen i betänkande 48 handlar om att staten skall se till att andelen oblekt papper ökar inom statlig och kommunal förvaltning. Detta förslag är ett återkommande krav från vpk, som riksdagen tidigare avslagit. Något nytt, som skulle föranleda en omprövning från utskottets sida, har inte framkommit. Det oblekta papperet kommer med all sannolikhet att väl hävda sig på de områden där det passar — både prisoch kvalitetsmässigt. Ambitionen måste ändå vara att vi naturligtvis skall försöka att få så stor användning av det oblekta papperet som möjligt. Jag yrkar alltså avslag på reservation 4. Fru talman! Jag övergår sedan till att framföra några synpunkter på näringsutskottets betänkande nr 49, som handlar om riksdagens revisorers förslag med anledning av granskningen av domänverket. Enligt granskningsrapporten är slutomdömet om domänverkets handlande positivt. Vissa inslag i verkets skogspolitik kan enligt rapporten dock diskuteras. Utskottet har för sin del inget att invända mot de erinringar som revisorerna gör när det gäller virkestillväxt, virkesbestånd och avverkningar på de av domänverket förvaltade skogarna. Utskottet utgår från att regeringen med anledning av revisorernas förslag noga följer utvecklingen och tar de initiativ som erfordras. Någon ytterligare skärpning, som påfordras i reservation 1, anser vi inte nödvändig. Jag yrkar alltså avslag på den vpk-reservationen. Frågan om att domänverket utnyttjar entreprenörer och andra externa tjänster i sin verksamhet, som tas upp i reservation 2 av vpk, anser vi vara en driftekonomisk fråga, som i normalfallet skall avgöras inom verket. Då det i denna fråga f. n. inte synes föreligga någon väsentligt förändrad inriktning från verkets sida och de anställda genom bl.a. medbestämmandelagen har möjligheter att bevaka och påverka utnyttjandet av externa tjänster, yrkar jag avslag på reservationen. Till sist en kommentar till den borgerliga reservationen 3, vilken tar upp de frågor som aktualiserats i moderatmotion 2169. Jag vill då hänvisa till tidigare debatter här i riksdagen i det ärendet och det svar som en av motionärerna, Margaretha af Ugglas, fick av statsrådet Roine Carlsson så sent som den 10 maj i år, alltså för bara 16 dagar sedan. Av det framgick att regeringen inom kort kommer att tillsätta en särskild kommitté för att se över insynsoch inflytandefrågorna i dotterföretag som hör till myndigheterna. Också relationerna i övrigt mellan myndigheterna och deras dotterföretag kommer att ses över. Det är ett svar också till Per-Richard Molén. Jag yrkar med anledning av dessa åtgärder avslag på reservation nr 3. När det gäller det tredje yrkandet i motionen, om avkastningskravet, finns det ingen anledning att nu ta upp den frågan. Den får vänta till dess förberedelserna börjar för nästa femårsperiod. Fru talman! Med den genomgången yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkanden nr 48 och 49 på samtliga punkter.
Fru talman! Jag tycker att Rune Jonsson litet för lätt springer ifrån frågan om ett handlingsprogram för skogsindustrin och vad socialdemokraterna sade för ett år sedan. Då talade ni om nödvändigheten av att snabbt få till stånd ett handlingsprogram för skogsindustrin, vilket var helt riktigt. Nu säger Rune Jonsson att socialdemokraterna har vidtagit vissa åtgärder. Ja, men kalla det inte för ett handlingsprogram för hela den svenska skogsindustrin. Industriverket pekade på att man under fem år skulle kunna åstadkomma en utveckling av den svenska skogsindustrin, bl.a. genom vidareförädling inom pappersoch massaindustrin och inom sågverksindustrin. Det programmet skulle — om jag minns rätt — kosta 7 miljarder under denna femårsperiod. Vad ni nu gör är att föreslå 6 milj.kr., om jag inte har sett alldeles fel i budgetpropositionen. Det är väl ändå att vara ganska långt från det som ni för ett år sedan stod och argumenterade för. Den nuvarande industriministern Thage Peterson kritiserade, med all rätt, den 23 november 1981 den dåvarande borgerlige industriministern för att han skickade ut detta förslag från industriverket på remiss. Hans kritik motiverades av att branschen var så väl representerad i den utredning inom industriverket som hade lagt fram detta förslag. Det fanns därför ingen anledning att än en gång gå ut med utredningen på remiss, utan nu gällde det att handla, sade Thage Peterson då. Det sade också Rune Jonsson 1981 och 1982. Nu säger ni i utskottsbetänkandet — och det har Rune Jonsson skrivit under — i fråga om vissa åtgärder: ”Som ett led häri kommer företrädare för företagsledningar och anställda inom skogsindustrin samt berörda myndigheter att inbjudas till överläggningar rörande branschens problem. Ett syfte med överläggningarna är att skapa ytterligare underlag för prioritering av erforderliga utredningsinsatser.” Vad är det här för skojeri? Det som var onödigt 1981 är helt plötsligt nödvändigt 1983, när problemen är ännu större och det finns ett konkret förslag från industriverket om ett handlingsprogram för hur man skall utveckla den svenska skogsindustrin. Det får vara någon måtta på hur man driver politik från vissa partiers sida.
Fru talman! Min replik till Rune Jonsson avser näringsutskottets betänkande 49, som jag berörde i mitt första anförande. Rune Jonsson hävdar fortfarande att det finns ett betydande utrymme för inflytande från de anställdas sida inom domänverket då det gäller frågan om entreprenörer och det förhållandet att man säljer skog på rot, och han hänvisar bl.a. till MBL. Men Rune Jonsson borde vara medveten om hur långt man kommer med MBL. Det måste väl vid det här laget vara helt klart för alla hur långt man kan komma den vägen. Sedan säger Rune Jonsson att det inte finns några tecken som tyder på att en förändring skulle vara på gång. Men det finns ju en massa tecken. Man måste vara i det närmaste blind och döv för att kunna undgå den diskussion som pågår bland de fackliga organisationerna och bland de anställda och de uttalanden som gjorts från vissa högre chefstjänstemän på domänverket. Regionchefen för Umeåregionen sade helt nyligen att vi nu måste vara beredda att slakta heliga kor. De heliga korna var den policy som Folke Rydbo stod för, då han var generaldirektör i domänverket. Och ombudsmannen i Skogsarbetareförbundet, som jag citerade i mitt första anförande, säger: Vad betyder diskussionen inom domänverket? Är man på väg att överge den policy som tidigare fastlagts? Och det är ju helt klart att man är på väg mot en driftform, där man i hög grad skall anlita entreprenörer och där man även skall sälja skog på rot. Jag kan säga till Rune Jonsson att ett av de tyngre kraven från de anställda och de fackliga organisationerna inom domänverket är just att det skall sättas stopp för denna utveckling. Kom då inte och prata om att det finns betydande utrymme för inflytande från de anställdas sida! Man har suttit många dagar och förhandlat om dessa entreprenörer, tills domänverket har ledsnat och sagt att det nu är färdigförhandlat och att man skall ta dit entreprenörer. Så är det. Det finns inga möjligheter att medelst MBL förhindra denna utveckling.
Fru talman! Jag tror att John Andersson undervärderar facket. Om man skulle jämföra med andra skogsföretag skulle man finna att domänverket i dag har den helt övervägande delen i egen regi. Jag tror inte att det skulle vara lämpligt att riksdagen går in och detaljreglerar på detta sätt, utan det måste vara verksledningen och de anställda som i första hand sysslar med detta. Det skulle vara exceptionella förhållanden om vi skulle gå in från riksdagens sida.

Fru talman! Jag håller mig till näringsutskottets betänkande nr 48, för det är ju det vi diskuterar i dag. Det handlar om skogsindustrin. Jag citerade vad som står i det här betänkandet, och det står inte mycket om nödvändigheten av det handlingsprogram som SAP och vpk var så rörande överens om för ett år sedan. Jag vill fråga Rune Jonsson om han i dag inte anser att det är lika nödvändigt med detta handlingsprogram eller med det femåriga branschprogram för att utveckla skogsindustrin som industriverket föreslagit. Jag beklagar att det vi var överens om då har reducerats till ett ”plottrande” genom att det som nu föreslås bara är vissa smärre åtgärder. Det handlar definitivt inte om ett samlat program för hela skogsindustrin. Jag har här protokoll från vad som sades för ett år sedan, och jag vill gärna gå tillbaka till det när jag nu diskuterar med Rune Jonsson.

Fru talman! Nej, Rune Jonsson, jag undervärderar inte fackets möjligheter, eftersom jag har rika erfarenheter av hur det fackliga arbetet går till. Jag har varit facklig kontaktman på min arbetsplats under ett tiotal år, så jag är väl förtrogen med de förhandlingar som fördes kring frågan om anvisande av entreprenörer. Dessa förhandlingar har satt sina spår i Skogsarbetareförbundets kongresser när man diskuterat den här frågan. Dess medlemmar ser det som en mycket stor fara för de anställda, om den här utvecklingen får fortgå. Det är bara så att man enligt MBL kan stoppa en entreprenör. Men för att man skall ha den möjligheten måste det finnas med i bilden klara olagligheter eller annat brottsligt. I annat fall kan detta inte ske, såvida inte företagen gör det av egen vilja. Det här är alltså en fråga om domänverkets policy. Den förre generaldirektören, Folke Rydbo, sade klart ifrån att domänverket skulle sköta sin skog med verkets anställda och med dess maskiner. Jag vet inte varför regionchefen nu måste gå ut och tala om att man skall slakta heliga kor. Tydligare tecken på att det är fråga om en omsvängning mot en annan utveckling kan man enligt min mening inte finna. Ett riksdagsuttalande av den innebörd som motionen föreslår skulle hälsas med glädje av de anställda inom domänverket. Det är jag helt övertygad om — så mycket kontakt har jag fortfarande med de anställda där.

Herr talman! Invandrarpolitiska frågor har behandlats flera gånger tidigare under vårriksdagen. De behandlas ju i huvudsak inom resp. sakområden, och eftersom invandrarfrågorna till sin karaktär är tvärpolitiska faller de under olika utskotts områden. Viktiga delar av den motion, 847, som centerpartiet väckte till årets riksmöte har alltså redan behandlats. Jag tänker på frågan om invandrarbarnen i skolan, som behandlats av utbildningsutskottet och där centern tyvärr blev ensam om förslaget att inrätta en experimentskola inom grundskolan med undervisning på finska, med svenska som första främmande språk. Syftet med en sådan skola skulle främst vara att ta fram metoder i undervisningen som skulle kunna användas inom övrig undervisning av invandrarbarn inom det svenska skolväsendet. Vi behöver gå vidare för att finna formerna för en undervisning som leder till den målsättning vi har, nämligen att eleverna blir aktivt tvåspråkiga, men vi fick som sagt inte stöd från övriga partier för detta. Men jag är glad att invandrarministern tydligen är inne på samma linje som jag själv så småningom kom in på och som också togs upp i centermotionen, nämligen att vi kanske borde gå vidare med en modell för invandrarbarnens modersmålsundervisning som har prövats i Stockholm. Där ges en av skoldirektionen administrerad och finansierad undervisning av invandrarelever i deras modersmål utanför skoltid som ett komplement till den relativt begränsade tid som kan anslås för hemspråksundervisning på ordinarie skoltid. I varje fall fick jag av en tidningsintervju uppfattningen att invandrarministern inte var fftämmande för att ta upp den frågan. Vi har också behandlat en annan viktig invandrarpolitisk fråga som handlagts av socialutskottet. Den gällde samhällets ansvar för och omsorg om det snabbt ökande antalet pensionärer bland invandrarna. I det avseendet har vi, tror jag, ganska dålig framförhållning, som vi ofta har haft när det gäller invandrarpolitiska frågor. Frågan har inte varit så aktuell förut; de flesta invandrare är unga när de kommer hit. Det är en kommunal fråga — det är riktigt — men jag tror att det kan behövas initiativ och stimulans från regering och statliga myndigheter. Flera andra frågor har behandlats och kommer att behandlas med utgångspunkt i betänkanden från andra utskott. Däremot har vi aldrig, vad jag vet, behandlat en invandrarpolitisk fråga med utgångspunkt i ett betänkande från socialförsäkringsutskottet. Det kommer vi att göra i fortsättningen, efter det beslut som fattades här i riksdagen i förra veckan att överföra invandrarfrågorna till socialförsäkringsutskottet. Det är alltså sista gången de mer direkta och begränsade invandrarpolitiska frågorna behandlas med utgångspunkt i ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet. Alla de arbetsmarknadspolitiska frågor som så starkt berör invandrarna blir självfallet kvar i arbetsmarknadsutskottet. Herr talman! I budgetpropositionen görs en bred redogörelse för allt arbete som var på gång vid regeringsskiftet och alla initiativ som tagits dessförinnan. Det är jag naturligtvis glad över. Däremot står det mycket litet om vad den nya regeringen avser göra. En av de frågor som var på gång gäller svenskundervisningen för invandrare. I centermotionen togs inte den frågan upp. Då var jag nämligen helt övertygad om att vi skulle få en proposition i frågan till vårriksdagen, eftersom jag visste att beredningsarbetet i regeringskansliet låg långt framme vid regeringsskiftet i oktober 1982. Den 3 februari fick jag av invandrarministern svar på en fråga som jag ställt om när propositionen skulle komma, och jag fick då klart för mig att något tydligen hakat upp sig i regeringskansliet och att ingen proposition var att vänta inom den närmaste tiden. Däremot lovade Anita Gradin att under våren ge besked om — jag citerar ur svaret — ”den principiella inriktningen av beredningsarbetet”. Och det var ju i och för sig inget stort löfte. Men enligt min årstidsuppfattning är det vår nu och har varit det ett bra tag. Jag beklagar att inte invandrarministern är här när vi behandlar dessa viktiga frågor. Jag hade hoppats att vi skulle ha fått ett besked av invandrarministern i dag om när en proposition om den så nödvändiga reformeringen av svenskundervisningen kan tänkas komma. Det är ju inte för oss politiker som den är viktig, utan det är för invandrarna. I den här frågan är utskottet i stort sett enigt när det gäller att betona hur viktig frågan är — om jag bortser från det särskilda yttrandet från moderaterna — men eftersom det inte är någon reservation, utgår jag från att även moderaterna står bakom utskottets uppfattning. Vi har sett mycket allvarligt på frågan och säger så här: ”Enligt utskottets mening har kunskaper i svenska språket en avgörande betydelse för de vuxna invandrarnas möjligheter att finna sig till rätta i det svenska samhället och i arbetslivet. Svenskundervisningen har följaktligen en framträdande plats bland de olika insatser som görs från samhällets sida för att underlätta invandrarnas anpassning. Trots det omfattande utbudet av undervisning i svenska och samhällsorientering har fortfarande stora grupper invandrare begränsade kunskaper i svenska språket. Det gäller t.ex. invandrare som inte förvärvsarbetar. En reformering av svenskundervisningen är därför ytterst angelägen. Den ovan redovisade utredningen” — det är alltså SFI-kommittén — ”utgör ett viktigt led i detta arbete. Utskottet förutsätter att det beredningsarbete som nu pågår i regeringskansliet på grundval av SFI-kommitténs förslag så snart som möjligt kommer att resultera i ett förslag till riksdagen. Mot den bakgrunden saknas det skäl att nu behandla de i motionerna upptagna frågorna.” Jag vill rätta till ett fel som jag gjorde tidigare. Jag sade att utskottet var enigt. Det var man i och för sig om vikten av att snarast lösa svenskundervisningsproblemet, men det finns en reservation där från vpk. Jag vill gärna ytterligare understryka vad utskottet sagt genom att ge ett Nr 156 färskt exempel. Nyligen förlorade ett betydande antal finsktalande ombords Torsdagen den anställda på Svea Corona sina arbeten. Den yttersta orsaken till avskedan 26 maj 1983 dena var enligt arbetsgivaren arbetsbrist, men att just dessa personer drabbades berodde enligt arbetsgivaren, som var Johnson Line, på att deras kunskaper i svenska var så bristfälliga att de skulle kunna utgöra en risk i en katastrofsituation. Stockholms tingsrätt har fastställt denna orsak till avskedandena, som facket och arbetsgivare var överens om. Frågan skall dock inom kort prövas av arbetsdomstolen. Jag har inte tagit upp detta för att kritisera tingsrättens dom — det tillkommer inte oss att göra det — utan för att understryka hur viktigt det är att frågan om svenskundervisningen blir löst. De anställda som här avskedades hade, enligt de uppgifter jag kunnat inhämta, inte fått del av de 240 timmars undervisning på betald arbetstid som de har rätt till, och de hade enligt egna uppgifter inte fått en fullständig information om sina rättigheter i detta avseende. Jag är ganska säker på att dessa anställda inte är ensamma om att i den ”försöksverksamhet” som vi bedriver gå miste om en viktig rättighet, även om dess bättre inte alla förlorar jobbet på grund av detta. Det är alltså saker som brådskar. En annan för invandrarna viktig fråga, som också var väl förberedd i departementet vid regeringsskiftet, gäller tvåspråkighet som merit vid anställning. Som redovisas i utskottsbetänkandet lämnade en — av mig initierad — arbetsgrupp inom regeringskansliet strax före regeringsskiftet en rapport om detta . Gruppen har kartlagt möjligheterna att ge tvåspråkighet ett meritvärde vid bl.a. statlig anställning och därutöver föreslagit åtgärder som kan leda till att tvåspråkig personal i ökad utsträckning anställs i offentlig tjänst. Också i denna fråga är utskottet enigt om hur viktigt det är att komma till enlösning. I ett särskilt uttalande har centern och folkpartiet velat ytterligare understryka hur angeläget det är att de förslag som fanns i rapporten snabbt genomförs. De långa handläggningstiderna i utlänningsärenden har varit en ond följetong under en följd av år. De medför lidande för de inblandade och stora kostnader för samhället. Under min tid som invandrarminister vidtogs en rad åtgärder på olika nivåer för att nedbringa handläggningstiderna. Bl. a. tillfördes både invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet nya handläggarresurser för dessa frågor. Och det lyckades också ganska bra att få ner handläggningstiderna. Trots det stora antalet nya ärenden kunde den s.k. ärendebalansen minska och uppgick vid regeringsskiftet till 335 mot ca 1000 bara ett år tidigare. Också på invandrarverket skedde en gynnsam utveckling, och situationen vid årsskiftet var bättre än den varit sedan 1974. Detta har kunnat ske genom rationaliseringar och omprioriteringar inom verket men också genom att tillståndsbyrån fick en extra förstärkning med tre handläggare våren 1982. 91 Invandrarverket begärde i sina petita att få behålla dessa handläggare också under nästa budgetår, vilket emellertid regeringen sade nej till. I centermotionen tog vi upp invandrarverkets förslag, innebärande ett plus på 400 000 kr. på verkets personalkostnader. Det är viktigt, anser vi, att det finns en hög beredskap på invandrarverket och att det finns en kontinuitet i kunskaperna. Socialdemokraterna i utskottet hade tur i oturen. De yrkade nämligen först avslag på centerns motion om de 400 000, men innan betänkandet hann slutjusteras kom kompletteringspropositionen med precis samma förslag som i vår motion och med samma motiveringar. Så motionen hänsköts av utskottet att behandlas i samband med kompletteringspropositionen. Jag skall inte göra stor sak av detta vinglande. Huvudsaken är att den slutliga lösningen blir positiv, och det finns det ju förutsättningar för nu. Moderaternas särskilda yttrande är svårare att förstå, både formellt och reellt. Uppenbarligen vill man redan nu avisera att man inte tänker acceptera de 400000 kronorna. Det är litet underligt, med tanke på att just moderaterna i fjol var ivrigare tillskyndare till att den extraresursen kom fram. Men den frågan kommer vi alltså tillbaka till i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. Jag vill ta upp ytterligare en fråga där regeringen fört en inkonsekvent politik. Det gäller anslagen till invandrarorganisationerna och till avgränsade projekt — det är de rubriker vi har. Invandrarverket prioriterade i sin anslagsframställning organisationerna och begärde med hänsyn till den ekonomiska situationen ingen höjning av anslaget till särskilda projekt. Regeringen gjorde tvärtom. Man föreslog en begränsad höjning av anslaget till invandrarorganisationerna och höjning av anslaget till särskilda projekt. I centermotionen föreslår vi att alla tillgängliga nya medel läggs på anslaget till organisationerna. Eftersom utskottsmajoriteten inte accepterat detta, har vi följt upp yrkandet i reservation 1. Vi har där understrukit organisationernas viktiga funktioner och också deras f. n. besvärliga ekonomiska situation. Vid utskottsbehandlingen fick vi under hand veta att regeringen för innevarande budgetår gjort en omfördelning av de av riksdagen i fjol beslutade anslagen till invandrarorganisationerna resp. avgränsade projekt, så att 500 000 förts över från avgränsade projekt till invandrarorganisationerna. Detta har också sedermera redovisats i kompletteringspropositionen. Jag har inget i sak att invända mot detta. Jag anser att det var ett riktigt beslut, men vad jag inte förstår är varför man finner det så angeläget att stödja organisationerna innevarande budgetår men inte lika angeläget nästa budgetår. Invandrarorganisationernas uppgifter är minst lika viktiga och deras ekonomiska resurser lika bristande. Var finns logiken? Också här har moderaterna skiljt ut sig och i ett särskilt yttrande redovisat en snålare inställning. Herr talman! Vi har alltid talat om den stora partipolitiska enigheten om invandrarpolitiken. Den enigheten finns fortfarande, som framgår av betänkandet. Men det betänkande vi behandlar i dag ger också en föraning om att den enigheten snabbt kan ta slut. Moderaternas tre särskilda yttranden rörande frågor som vi senare skall ta ställning till bådar inte gott.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

Herr talman! Jag skall endast i korthet kommentera de särskilda yttranden som vi har fogat till arbetsmarknadsutskottets betänkande 22. I övrigt ansluter vi oss till utskottet. : Det särskilda yttrandet nr 2 behandlar stödet till invandrarnas riksorganisationer. Invandrarorganisationerna har ju erhållit drygt 4 milj.kr. till sin verksamhet. Budgetåret 1983/84 sker en ökning med 204 000 kr. Under innevarande budgetår har regeringen därutöver beslutat att tilldela organisationerna ytterligare 500 000 kr. genom en omfördelning från bidrag till avgränsade projekt. Detta har skett som en anmälan från regeringen till utskottet och har alltså inte behandlats i sak av utskottet. Riksdagen har tidigare beslutat om extra insatser till invandrarorganisationerna. I tilläggsbudget 2 för 1979 82 ytterligare 4 milj.kr. En utredning om invandrarorganisationernas ekonomi har genomförts under hösten 1982. Detta har inte föranlett någon ytterligare åtgärd från utskottets sida i nu föreliggande betänkande. Vi moderater hävdar att besparingar är nödvändiga inom alla områden — och alltså även när det gäller invandrarorganisationerna. Till Karin Andersson vill jag säga att detta inte är någon partistrategisk aspekt utan att det helt enkelt är en nödvändighet. Därför har vi i det särskilda yttrandet påpekat att det är viktigt att utskottet klargör för organisationerna att nya pengar inte kan påräknas inom den närmaste framtiden. I det läget bör organisationerna skära ner sina kostnader eller öka medlemmarnas egna insatser i form av pengar eller arbete. Vi anser att detta är ett rimligt påpekande. Det gäller inte bara invandrarorganisationer utan alla organisationer. Verksamheten måste förändras och anpassas till de resurser som står till vårt förfogande. Detta har vi ju många gånger diskuterat i denna kammare när det gäller andra samhällssektorer. Det särskilda yttrandet nr 4 behandlar svenskundervisningen för invandrare. Jag vill säga till Karin Andersson att vi står bakom utskottets uppfattning att svenska språket är mycket viktigt för invandrare. Men vi har invändningar mot formuleringarna i betänkandet, och det har vi gett uttryck för i detta särskilda yttrande. Det har här sagts att svenska för invandrare har utretts av en särskild kommitté. Utskottet skriver i sitt betänkande att ett förslag så snart som möjligt förutsätts ligga på riksdagens bord på grundval av SFI-kommitténs förslag. Det är detta uttryckssätt som vi vänder oss emot. Vi menar att utskottet därigenom föregriper den kommande behandlingen. Det kan tolkas som om utskottet accepterar SFI-förslaget utan att kommentera finansieringen. Det förslag som framlagts av kommittén leder till ökade kostnader, som måste vägas mot det utrymme som finns tillgängligt. Det kan leda till omprioriteringar och andra överväganden av olika slag. I övrigt föreslås anslaget för flyktingar få en kraftig uppräkning. Det är egentligen ingen höjning av ambitionsnivån utan en anpassning till verkligheten. Utgifterna har tidigare avsevärt överstigit anslagen, och den organiserade överföringen och den spontana flyktinginvandringen beräknas få samma omfattning som föregående budgetår. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 22.

Herr talman! Jag måste med några ord kommentera detta inlägg, där Ingrid Hemmingsson utvecklade moderaternas tre särskilda yttranden. Först vill jag säga när det gäller anslaget till Finlands Hus, som plötsligt togs upp som en motivering för att ge mindre till invandrarnas organisationer, att detta är två saker som inte alls hör ihop. Anslaget till Finlands Hus grundas på en överenskommelse mellan de finska och svenska regeringarna om att stödja detta kulturella centrum i Sverige, på samma sätt som vi har stött nordiska kulturcentra i Finland. Detta tycker jag inte alls vi kan blanda ihop med stödet till invandrarnas organisationer. Det är riktigt att alla måste spara. Det har alla, även vårt parti, varit inne på. Men det är faktiskt så att organisationerna har fått skära ner sina omkostnader. De har under några år inte fått full kostnadstäckning för den inflation vi har haft i samhället. Vi anser att det är viktigt att lägga alla de tillgängliga resurser som man kan få fram på organisationerna själva och inte på tillfälliga projekt, som i och för sig kan hänföras till organisationerna men också till kommuner och andra som har bättre möjligheter att finansiera den verksamhet de bedriver. Under min tid som invandrarminister lärde jag mig uppskatta invandrarorganisationernas verksamhet. Jag måste säga att det är en enorm uppgift de har i samhället, och de fullföljer den på ett utomordentligt sätt. När det gäller svenskundervisningen måste jag säga att jag inte kunde förstå det yttrande som finns i betänkandet. Jag förstår det ännu mindre nu, efter att ha hört Ingrid Hemmingsson. Det framgår av det särskilda yttrandet att man reagerar mot att utskottet har sagt att en reformering av undervisningen är angelägen och att SFI-utredningen är ett viktigt led i detta arbete. Det är ju så vi brukar arbeta — man gör först en utredning, och på den utredningen och på remissvaren till den utredningen bygger man ett regeringsförslag. Det behöver inte följas helt och hållet, men detta är ändå det underlag man har. Självfallet kan man hamna på olika kostnadsnivåer, men det är också Nr 156 någonting som man kan ta ställning till i ett senare skede. Det tar man inte

Herr talman! Först vill jag i korthet kommentera Ingrid Hemmingssons inlägg om moderata samlingspartiets omsorger om invandrarna. Hon åberopar den hastiga omfördelningen av resurser om 500 000 kr. till vissa invandrarorganisationers verksamhet som ett extra stöd, som måste räknas med i anslaget. Det är helt enkelt så att dessa invandrarorganisationers ekonomi var så pass usel att de var totalt konkursfärdiga. Det var detta som föranledde denna hastiga omfördelning av 500 000 kr. för att man över huvud taget skulle kunna rädda deras existens. F. ö. har anslaget till invandrarorganisationerna sedan 1980 ända till i dag inneburit en rejäl besparing. Det har varit en ständig minskning av resurserna till deras verksamhet. Beträffande behovet av besparingar skulle jag vilja säga: Gud bevare invandrarna och den framtida invandrarpolitiken från moderata samlingspartiets besparingsomsorger! Den slutsatsen kan man dra av den invandrarpolitik moderata samlingspartiet hittills bedrivit. Herr talman! Invandraroch minoritetsorganisationerna utgör en allt viktigare del av folkrörelserna i Sverige. Förutom att de fungerar som intresseorganisationer för invandrares och minoriteters strävan att behålla och utveckla den egna kulturen och språket i det svenska samhället, har de en särskilt viktig funktion för kvinnorna, barnen och ungdomen. Här träffas man familjevis och umgås över alla åldersgränser. Många föreningar har teatergrupper, dansgrupper, körer etc. där alla medverkar och får del av sitt kulturarv och av den kulturella utvecklingen i hemlandet. Förutom kulturella aktiviteter har invandrarorganisationerna stor betydelse som informationsförmedlare och som en viktig förbindelselänk mellan invandrarna och det svenska samhället. I det avseendet skiljer sig invandrarorganisationernas verksamhet mycket starkt från verksamhet som bedrivs i det traditionella svenska föreningslivet, med specialisering på vissa ämnesområden. Invandrarorganisationerna är intresseorganisationer för hela familjen, men en huvuduppgift för samtliga är att arbeta med ungdom. De kan därigenom göra mycket för att förebygga sociala problem. Vpk delar invandrarverkets bedömning att de invandraroch minoritetspolitiska mål som riksdagen fastställde år 1975 endast kan förverkligas genom att invandrarnas egna organisationer får bättre möjligheter att arbeta och genom att svenska organisationer stimuleras att mer aktivt engagera sig i invandrarfrågorna. Från 1975 80 erhöll STV en ökning av anslaget. Därefter har organisationerna fått sänkta reala bidrag. Detta är en utveckling som, om den tillåts fortsätta, riskerar att rasera den verksamhet som vissa organisationer byggt upp. De senaste två åren har 95 invandrarorganisationerna i praktiken fått nedskärningar av redan otillräckliga bidrag. Samtidigt ställer det svenska byråkratiska maskineriet allt större krav på invandrarorganisationerna, som förväntas delta aktivt i olika arbetseller referensgrupper och i olika statliga och kommunala utredningar och det med obefintliga eller minimala kansliresurser. Här uppenbarar sig en påtaglig risk för att invandrarorganisationerna omvandlas till enbart administrativa enheter med huvudsaklig funktion att med svårigheter bära sin egen administrationstyngd. Det som är helt klart är att organisationerna inte kan motsvara samhällets förväntningar med det nuvarande statsstödet. Invandrarverket anser att stödet till invandrarorganisationerna nu är så pass angeläget att man är beredd att avstå från en ökning av anslaget för avgränsade projekt för att tillgodose detta. Vpk anser däremot att det i nuvarande läge är högst angeläget att öka bidraget till sådana projekt som syftar till ökad förståelse och kontakt mellan invandrare och svenskar. Det ökade behovet på det här området, liksom behovet av att öka befolkningsmajoritetens kunskaper om invandring och invandrarfrågor, dokumenteras av att SIV har fått 310 ansökningar på sammanlagt 13 milj.kr. Vpk anser att det är viktigt med en ökning av det här anslaget.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos kom in på vad som hade hänt med anslagen till invandrarorganisationerna under de år som bl.a. jag var ansvarig på det området inom regeringen. Jag vill gärna kommentera detta. Jag sade i mitt inlägg att invandrarorganisationerna inte alltid fått täckning för kostnadsökningarna till följd av inflationen. Men detta delar de med alla andra organisationer i Sverige. Invandrarorganisationerna fick däremot en ökning av anslagen varje år, de fick samma procentuella påslag som andra organisationer som tillhör folkrörelsefamiljen. Egentligen fick invandrarorganisationerna faktiskt litet mer än så. Jag hade den inställning jag haft hela tiden och fortfarande har, nämligen att deras verksamhet är extremt värdefull för det svenska samhället, och jag tillämpade därför samma metod som den nuvarande invandrarministern, att varje år föra över något av anslaget för särskilda projekt till invandrarorganisationernas verksamhetsbidrag. Invandrarorganisationerna fick på det sättet en något högre procentuell ökning av sitt anslag än andra organisationer. Jag tyckte detta var riktigt, och jag tycker det är riktigt att så har skett också nu. Vårt yrkande innebär att den här metoden skall tillämpas också nästa budgetår.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos står här i talarstolen och säger att han önskar att invandrarna skall bevaras från moderaterna. Men jag vill säga till honom att han borde önska precis det motsatta. Vår syn och vårt resonemang om att rätta munnen efter matsäcken är faktiskt en förutsättning för att invandrarorganisationerna skall få möjligheter att fungera också i framtiden. Vi ser den ekonomiska verkligheten som den är, och vi vet att vi har begränsade resurser. Men man kan verkligen inte beskylla vpk för att ha deinsikterna. Det påpekas också i utskottets betänkande att den ekonomiska situationen inte tillåter ökade resurser för organisationerna just nu, så det är en majoritet som är överens om detta. Sedan tror jag att vi mer och mer måste börja inse att mera pengar inte alltid betyder en bättre verksamhet. På s. 13 i betänkandet framgår det att invandrarpolitiska kommittén skall lägga fram ett förslag när det gäller organisationerna. Det förslaget beräknas komma under 1984. I direktiven till kommittén står det att man skall ta upp litet annat än just frågan om pengar. Man säger att syftet är att få ökade kunskaper om organisationernas verksamhetsgrenar, finansiering och uppbyggnad och framför allt om samspelet mellan organisationerna centralt och lokalt. Jag tror att vi kan komma tillbaka till den här diskussionen när det arbetet är klart.

Herr talman! Till Karin Andersson vill jag säga, att även om den borgerliga regeringens politik innebar att invandrarorganisationerna fick procentuellt lika mycket som andra organisationer, kvarstår faktum att det anslag som tilldelades invandrarorganisationerna från 1980 och därefter har inneburit en rejäl minskning av deras möjligheter att bedriva en konstruktiv verksamhet. Det har inneburit en rejäl minskning av deras resurser. Anslaget har inte täckt den prisoch löneomräkning som varit aktuell under denna period. På så sätt har invandrarorganisationernas möjligheter att bedriva verksamheten blivit sämre och sämre. Karin Andersson vet också att stora riksförbund har en ekonomisk situation som är fullständigt konkursmässig och som borde föranleda ett ingripande från regeringens sida och en tilldelning av 5 milj.kr. för att organisationerna över huvud taget skall kunna finnas till. Vårt förslag till anslag i år bygger på insikten om att de invandrarpolitiska mål som riksdagen högtidligen fastställt inte kan förverkligas med mindre än att invandrarorganisationerna aktivt deltar. Det är därför det är viktigt med stöd till en livaktig aktivitet från organisationernas sida. Till moderata samlingspartiets representant vill jag säga att man naturligtvis kan diskutera besparingspolitiken. Det har vi ju ofta gjort. Det tenderar att bli en dålig följetong detta att man varje år sedan 1980 åberopar något slags kroniskt finansiellt läge som man måste ta hänsyn till. Samma finansiella läge åberopas inte från moderaternas sida när det gäller anslaget till andra områden, exempelvis försvaret. Prioriteringen av olika anslagsposter bygger naturligtvis på en politisk gradering, där moderata samlingspartiet anser att invandrarorganisationernas behov är mindre viktigt än andra områden som man vill prioritera.
Herr talman! Jag har inte förnekat att invandrarorganisationerna har en svår ekonomisk situation. Jag har inte heller förnekat att deras anslagshöjningar inte alltid har täckt kostnadsutvecklingen. Tvärtom sade jag det i mitt huvudanförande och i min förra replik. Vad jag vill understryka ytterligare är att invandrarorganisationerna, trots att de har fått ”för litet” , fått mer än andra organisationer, vilket jag har tyckt vara en riktig prioritering. Dess värre är det ju så att de i år inte ens får det möjliga tillskottet genom att man splittrar resurserna. Det var det som jag tog upp i mitt inlägg.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos påstår att vi skulle prioritera andra områden. Jag vill påstå att vi är precis lika konsekventa när det gäller att göra besparingar på alla samhällsområden. Det har jag också påpekat. Sedan vill jag också understryka att det inte finns några partipolitiska skillnader i fråga om invandrarpolitiken. Skillnaderna ligger just på det ekonomiska planet — dvs. hur vi skall betala det vi talar om. Det är alltså de ekonomiska förutsättningarna som skiljer oss åt. Alexander Chrisopoulos talar också om att det här med att spara och att på det sättet ta ansvar är som en dålig följetong. Jag kan tänka mig att det kanske börjar bli litet besvärande för vpk att alltid höra talas om detta nödvändiga, som gäller alla samhällsområden.
Herr talman! Till Karin Andersson vill jag säga att nu har alltså regeringen och de övriga partierna vissa förväntningar på invandrarorganisationerna och deras verksamhet. Man förväntar sig att de skall bedriva en verksamhet som tillvaratar invandrarnas intressen i allmänhet. Man förväntar sig att de skall bedriva ungdomsverksamhet, barnverksamhet och kvinnoverksamhet och att de skall bevara och vidareutveckla invandrarnas kulturella aktiviteter och kulturella arv. Förutom detta förväntar man sig att invandrarorganisationerna skall utgöra delar av referensgrupper och vara något slags remissinstans för alla beslut som regeringen och olika utskott fattar. Hur skall dessa organisationer kunna uppfylla dessa förväntningar, samtidigt som man skär ner deras verksamhet till den grad som sker i dag? Man vill öka deras arbetsbörda, samtidigt som vi kan konstatera att de i dag är konkursmässiga. De klarar inte av att behålla den organisationsform som de har. Hur kan den politik som Karin Andersson bedriver och som kännetecknas av allmänt välformulerade fraser och allmän välvilja betraktas som konstruktiv när den inte åtföljs av konkreta åtgärder?

Herr talman!

Jag tänker begränsa mitt inlägg till att något kommentera reservationerna i detta betänkande och de inlägg som gjorts i dagens debatt. Karin Andersson tog upp en hel rad frågor, som aktualiserats i centerpartiets motion till årets riksmöte. När det gäller invandrarbarnens skolfrågor vill jag påminna om att när riksdagen för några veckor sedan tog ställning till det förslaget från centerpartiet skedde det med utgångspunkt från att språkoch kulturarvsutredaren skulle lämna sitt förslag under våren. Jag kan tala om att det förslaget kommer den 17 juni. Det bör vara rimligt och i enlighet med vår gällande arbetsordning att vi inväntar de utredningar som riksdagen och regeringen har tillsatt. När det gäller äldreomsorgen vill jag påminna om invandrarverkets projekt på detta område. Där har vi också i dagarna fått en sammanställning. Äldreberedningen har också dessa frågor på sitt bord. Jag tycker personligen att det är mycket viktigt att dessa frågor kommer under arbete i tid. Invandrargruppen är till sin sammansättning relativt ung, och skall man åstadkomma någonting gäller det att planera i tid, därför att tiden går mycket snabbt. Det är viktigt att invandrarna själva är med i arbetet att utforma framtiden även i denna del. När det gäller handläggartjänsterna på statens invandrarverk sade Karin Andersson, om jag inte missminner mig, att regeringen har vinglat hit och dit i denna fråga. När den nuvarande regeringen tillträdde i höstas var budgetarbetet redan i full gång, och man fick snabbt ta itu med budgetarbetet och under några veckor sätta sig in i detta massiva material. Budgeten lades fram i början av januari, och strax därefter, i februari, kom det en skrivelse från statens invandrarverk där man begärde resurstillskott på detta område. Regeringen hade då sagt i budgetpropositionen att man var beredd att ta fram ytterligare resurser på detta område om det skulle behövas. Redan vid första tillfället, i samband med framläggandet av kompletteringspropositionen, fick statens invandrarverk dessa ytterligare resurser. När det gäller tvåspråkighet som merit vet Karin Andersson också att det har sänts ut en skrivelse till ett antal statliga och kommunala myndigheter beträffande denna fråga. Även utbildningsdepartementet har tidigare lämnat anvisningar när det gäller utbildningen inom gymnasieskolan för tvåspråkig personal på vårdområdet. I de direktiv som invandrarpolitiska kommittén har fått nämns att det inom civildepartementet finns en speciell utredare som skall se över meritfrågan på det statliga området. Och om det behövs en författningsreglering hör det till 101 hans arbetsområde att lägga fram ett förslag därvidlag. Hans förslag skall komma till hösten. Invandrarorganisationernas verksamhet har tagits upp i två reservationer. Invandrarorganisationerna är en del av Folkrörelsesverige, men dessa organisationers verksamhet skiljer sig i många avseenden från verksamheten i föreningslivet i övrigt. Invandrarorganisationerna är inte inriktade på vissa avgränsade samhällsfrågor eller särskilda gruppers behov, utan arbetar vanligen med frågor över hela samhällsfältet. Vid samhällsplaneringen tar man till vara deras kunskaper och insikter, precis som Alexander Chrisopoulos har nämnt här. Detta måste naturligtvis påverka de minimala, personella resursernas möjlighet att räcka till en mängd olika arbetsuppgifter. Det faktum att många invandrarorganisationer befinner sig i uppbyggnadsskedet innebär naturligtvis att det erfordras större resurser, både ekonomiskt och personellt, än vad som erfordras i en organisation som har hunnit passera detta stadium. Regeringen har, enligt min mening och med tanke på de ekonomiska resurser som nu står till förfogande, slagit vakt om invandrarorganisationernas möjligheter att fylla sina funktioner. I detta sammanhang vill jag nämna det särskilda yttrandet från moderaterna och det inlägg som Ingrid Hemmingsson har gjort här i kammaren i dag. Jag är helt övertygad om att invandrarorganisationerna verkligen gör sitt bästa för att rätta munnen efter matsäcken — det är de helt enkelt tvingade till. Men jag tycker att deras arbete är så pass värdefullt att man måste lämna dem en hjälpande hand även i en kärv ekonomisk situation, om de skall kunna fylla sin funktion och klara av de arbetsuppgifter som även samhället förser dem med. Höjningen i årets budget av bidraget till avgränsade projekt på 109 000 kr. — som Karin Andersson nämnde -— är helt i enlighet med invandrarverkets prioritering, och dessa pengar är avsedda främst till projekt bland barn, ungdomar, kvinnor och flyktingar. Det är viktiga områden, och dessa pengar kommer mycket väl till pass. Lagen om svenskundervisning för invandrare var en mycket viktig reform i början av 1970-talet, när den kom till. Lagen har gett många invandrare den första rejäla chansen att lära sig svenska. Men den gällande lagen har visat sig ha brister, och undervisning under maximalt 240 timmar ger inte tillräckliga språkkunskaper. SFI-kommittén har lämnat sitt förslag till förändringar av gällande lag, och utredningsförslaget bereds nu i en arbetsgrupp i regeringskansliet — det vet vi. Detta arbete måste naturligtvis ske skyndsamt, så att kommitténs och remissinstansernas förslag och synpunkter snarast möjligt resulterar i ett förslag till riksdagen. Utskottet har inte någon annan uppfattning än vad Karin Andersson och Alexander Chrisopoulos i dag har framfört här i kammaren. Jag förstår däremot att moderaterna är bekymrade. Ingrid Hemmingsson har ju i dag sagt att SFI-utredningens förslag leder till kostnadsökningar — och det är helt klart. Och moderaterna har tidigare under våren reserverat sig i finansieringsfrågan redan beträffande den nu gällande lagen. Där har riksdagen, om jag inte missminner mig, beslutat om 90 milj.kr. till det här Nr 156 ändamålet. Moderaterna hade föreslagit enbart 76 milj.kr. Torsdagen den Med dessa motiveringar och med hänvisning till det nuvarande statsfinan 26 maj 1983 siella läget yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer som har fogats till detta betänkande. Anslag till invand
Herr talman! När det gäller tvåspråkighet som merit är jag alldeles övertygad om att Lahja Exner och jag är helt överens om hur viktigt det är att den frågan blir löst så snabbt som möjligt. Det är viktigt för att kunna ge den service som invandrarna behöver men det är viktigt också som ett led i att bredda inte minst invandrarungdomarnas arbetsmarknad i Sverige. Och jag hälsar med tillfredsställelse att man arbetar vidare på det förslag som ligger, och jag utgår från att frågan blir löst så snabbt som möjligt. Beträffande handläggartjänsterna är det litet efterrationaliseringar när Lahja Exner nu säger att förslaget i kompletteringspropositionen kommer till följd av en skrivelse från invandrarverket. Det här yrkandet fanns nämligen med i invandrarverkets petita, men då sade regeringen nej. Däremot är det riktigt att regeringen sade att man kunde återkomma. Skrivelsen från invandrarverket är alltså en ny påminnelse om hur viktigt det förslag som man hade i sin anslagsframställning är. Jag sade i och för sig inte att regeringen hade vinglat, utan jag sade att utskottet hade det litet besvärligt när man först hade yrkat avslag på min motion. När sedan förslaget kom från regeringen med samma yrkande som i min motion, då var man tvungen att yrka bifall till min motion. När det gäller organisationerna säger Lahja Exner att de anslag som tagits upp för de bägge posterna är helt i enlighet med invandrarverkets prioritering. Jag undrar om det är riktigt korrekt. Det är korrekt att invandrarverket har prioriterat kvinnor och ungdom. Men invandrarverket har, om jag inte minns fel, i sina petita sagt att man i det nuvarande ekonomiska läget trots allt väljer att lägga alla tillgängliga resurser på organisationerna. Det är detta som vi följt upp i vår motion, där vi föreslår att den ökning på 109 000 kr. som regeringen har lagt på särskilda projekt förs över på organisationerna. Prioriteringen är naturligtvis riktig när det gäller själva ämnesområdena.

Herr talman! Som jag sade tidigare har invandrarorganisationerna sedan 1980 fått sänkta reala bidrag. Sedan 1980 har olika regeringar avvisat berättigade krav på en ökning av anslagen till invandrarorganisationerna, med hänvisning till ett kroniskt dåligt finansiellt läge. Om man utgår från att fördelningen av de befintliga resurserna mellan olika poster i budgeten är ett resultat av politiska bedömningar och prioriteringar, kan man konstatera att det i dag finns en total samstämmighet mellan socialdemokraterna och de borgerliga om den politiska prioriteringsgrad som skall tillmätas invandrarna och deras problem i samhället.

Årets invandrarpolitiska debatt är i likhet med föregående debatter i samma ämne beståndsdelar i en hypokritisk och fariseisk följetong som präglas av välvilja, förståelse och humanism å ena sidan och direkta försämringar av invandrarnas villkor å den andra.

Herr talman! Först till Karin Andersson om handläggartjänsterna. Jag nämnde att frågan tas upp i årets budgetproposition. Enligt min mening har regeringen helt andra möjligheter att skaffa sig överblick över situationen än vad vi här i riksdagen har, och då bör det också vara riktigt att det är regeringen som tar initiativ i frågan. Karin Andersson menar att invandrarverket skulle ha prioriterat invandrarorganisationerna. Men — och här riktar jag mig även till Alexander Chrisopoulos — regeringen har också prioriterat invandrarorganisationerna inom de ramar som den lyckats skapa under den korta tid som den verkat. Regeringen har bl.a. i årets budgetproposition reserverat 1,2 milj.kr. som AMS skall få fördela till invandrarorganisationer som behöver ytterligare ett års övergångstid för att klara ett eget kostnadsansvar för de anställda med lönebidrag. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att ytterligare två riksorganisationer för invandrare genom dispens skall bli berättigade till reguljärt ungdomsstöd. Detta har riksdagen fattat beslut om i går. Regeringen har dessutom i kompletteringspropositionen informerat om de 500 000 kr. som skall utgå till de invandrarorganisationer som verkligen har befunnit sig i svår ekonomisk knipa. Detta måste ha varit bekant för Karin Andersson även i höstas! Men regeringen tog alltså itu med den här frågan direkt när den kom på regeringens bord. Jag vill vidare nämna det i dag påbörjade arbetet i invandrarpolitiska kommittén, som enligt tilläggsdirektiven innebär genomgående kartläggning av det statliga och kommunala stödet till invandraroch minoritetsorganisationerna. Kartläggningen skall omfatta åtgärder inom ramen för kulturoch mediapolitiken samt de befintliga organisationsstöden. På grundval av en sådan kartläggning skall kommittén sedan överväga vilka riktlinjer som bör gälla för samhällets insatser i fortsättningen. Kommittén skall lämna förslag senast under våren 1984. I det arbetet kommer samtliga i riksdagen representerade partier att delta.
Herr talman! Jag tror inte att Lahja Exner riktigt menade vad hon sade, nämligen att det är regeringen som har den riktiga överblicken och bäst kan bestämma hur mycket som skall gå till invandrarverket för olika ändamål. Självfallet har oppositionen i riksdagen samma rätt att framställa krav ochge Nr 156 uttryck för sina synpunkter som regeringen har. Jag är alldeles övertygad om Torsdagen den att Lahja Exner inte var ute efter att ändra på det. 26 maj 1983 Vi ansåg alltså att man skulle försöka få nödvändig kontinuitet när det gällde de anställdas kunskaper och att det var angeläget att man redan från början visste att de resurserna fanns kvar på invandrarverket. Nu kommer pengarna att tas fram. Sedan säger Lahja Exner att invandrarverkets svåra akuta ekonomiska situation borde ha varit känd för mig i höstas, innan jag lämnade regeringskansliet. Det är riktigt. Den blev känd för mig strax innan jag lämnade regeringskansliet — genom en skrivelse och uppvaktning från invandrarorganisationerna. Jag kände i och för sig till deras ekonomiska situation tidigare. Det är just därför som jag inte kritiserar det beslut regeringen har fattat — jag sade tvärtom att jag stöder det och tycker att det var riktigt att överföra medel från projektanslaget till organisationerna. Jag tror att jag hade gjort detsamma själv om jag inte hade kunnat få loss friska pengar. Det jag har vänt mig emot är att man inte gör samma prioritering för nästa budgetår. Jag glömde beröra en fråga i min förra replik, nämligen propositionen om svenskundervisning. Jag kan bara konstatera att det tydligen inte går att få besked från regeringskansliet om när en proposition kan komma att läggas fram.
Herr talman! Också i år kommer riksdagen att avslå våra berättigade förslag på invandrarpolitikens område — samtidigt som arbetslösheten breder ut sig bland invandrarna och särskilt bland invandrarungdomen — samtidigt som utslagningen av invandrarbarn och ungdomar accelererar i oförminskad takt, samtidigt som rasistiska tendenser gör sig gällande och breder ut sig i samhället. I förvissningen om att alla de stora och växande problem som invandrarna hari dag, och som i allra högsta grad är samhällets problem, inte kan åtgärdas med allmän välvilja och välformulerade fraser, har vårt parti lagt fram en rad konkreta förslag, som skulle förbättra invandrarnas situation. Vi kan med beklagande konstatera att vi också i år är ensamma om dem.

Herr talman! Jag får be Karin Andersson om ursäkt om jag uttryckte mig klumpigt. Jag vill naturligtvis inte frånta något parti rätten att lägga fram förslag i riksdagen. Jag glömde helt enkelt bort frågan om SFI. Jag hoppas att jag kan övertyga Karin Andersson om att det arbete som bedrivs i regeringskansliet inte har varit utan komplikationer. Remissbilden var väldigt splittrad, och arbetet har skett under stort tryck. Enligt de uppgifter jag i dag erhållit av det ansvariga statsrådet skall förslaget komma tidigt i höst. 105 Sedan vill jag för Alexander Chrisopoulos nämna några rader som står att läsa i budgetpropositionen. Regeringen har också observerat de svårigheter som många invandrare — äldre och i ännu högre grad ungdomar — har på den svenska arbetsmarknaden. Bristfälliga kunskaper i svenska har inte gjort deras situation enklare. Därför har arbetsmarknadsministern i årets budgetproposition också föreslagit — och det har vi fattat beslut om här i riksdagen — att undervisning i svenska hädanefter skall kunna meddelas som förberedelse för bristutbildning. Årets budgetproposition innehåller också förslag om att nyanlända flyktingar som har arbete men ändå har en svag ställning på den svenska arbetsmarknaden skall kunna få arbetsmarknadsutbildning. De här vägarna har tidigare varit stängda för invandrare.